Herr talman! Herr Sveningsson har frågat mig om jag uppmärksammat att det på många mindre allmänna vägar i skogsbygderna på långa vägsträckor inte finns några platser för omlastning av virke från lastbil till släpvagn och om jag avser att vidtaga några åtgärder för att åstadkomma en förbättring i detta avseende. herr Sveningsson aktualiserade frågan upp av skogsbrukets motortransportkommitté, som hemställde att lastoch upplagsplatser för virke, vilka anordnades utmed väg, skulle anses höra till vägen. I proposition 1943:223 förklarade sig dock departementschefen inte kunna biträda förslaget. Den främsta anledningen härtill var att dessa platsser inte var avsedda för den allmänna samfärdseln utan för ett visst speciellt behov. 1960 års vägsakkunniga framhåller i sitt betänkande Allmänna vägar, som framlades förra året, att dessa tidigare invändningar i dagens läge snarast tilltagit i styrka. De sakkunniga finner det uppenbart att skogsbruket självt bör svara för behövliga lastoch upplagsplatser i likhet med övriga näringar. Betänkandet är för närvarande under beredning inom kommunikationsdepartementet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. På allt sätt gör man stora ansträngningar för att virkestransporterna skall ordnas så praktiskt och rationellt som möjligt. De fordon som transporterar virket från skogen har ökat mycket i storlek och lastförmåga sedan 1943. För att kunna utföra virkestransporterna så praktiskt och ekonomiskt som möjligt nöjer man sig inte med att lasta virket enbart på den stora lastbilen. När virke skall transporteras någon längre vägsträcka, har man i regel en stor släpvagn, och sedan både lastbilen och släpvagnen lastats med virke kör man till förädlingsplatsen. Att komma in i skogsmarkerna på små enskilda vägar och skogsvägar med dessa stora släp vagnar är otänkbart. Man ställer upp släpvagnen på en lämplig plats vid allmänna vägen, och där lastas virket över från lastbilen till släpvagnen, numera med mekaniska lastapparater. För att man skall kunna lasta om virket på det sättet fordras ett utrymme, som på många mindre vägar icke står till förfogande. I skogsbygderna är det gott om sådana små allmänna vägar, och omlastning av virke från det ena fordonet till det andra i syfte att ta så stor last som möjligt är något som tilltagit alltmera under senare år. Några omlastningsplatser har emellertid inte blivit anlagda. Om den allmänna vägen är så smal att den inte kan användas för omlastning och det inte finns någon annan lämplig plats vid sidan av vägen, får lastbilen ofta köra rätt långa sträckor — flera kilometer, kanske någon mil — innan omlastning kan ske. Detta förhållande fördyrar virkestransporterna onödigt. Jag har därför velat fästa uppmärksamheten på att det bör finnas omlastningsplatser för virke från skogsbruket så att det kan lastas på lämpligt sätt. Jag finner det vara angeläget att vägmyndigheterna där så behövs ordnar sådana omlastningsplatser så att virkestransporterna inte blir onödigt fördyrade. Nu antyds i svaret att, enligt vad 1960 års vägsakkunniga har uttalat, skogsbruket självt skulle svara för dessa omlastningsplatser. Detta skulle enligt min mening vara olämpligt och opraktiskt. Vägmyndigheterna kan bättre anordna dessa platser i enlighet med de bestämmelser som gäller för de allmänna vägarna och för markens användning genom lagen om vägrätt i detta sammanhang. Skall, som vägsakkunniga har sagt, skogsbruket självt svara för dessa platser, kommer man på ett helt annat sätt in på markfrågor. Då skall marken arrenderas eller köpas för ändamålet, om nu detta är möjligt. Där vägen är tillräckligt bred brukar omlastningen ske på själva vägbanan. Om den principen skulle tillämpas att skogsbruket självt skall svara för anläggande av omlastningsplatser, skulle det uppstå ytterligare besvär och kostnader för dem som har sina skogsmarker vid de mindre, allmänna vägarna. En sådan anordning kan jag inte finna någon rättvisa i, i synnerhet som det nu för tiden talas så mycket om jämlikhet. Att göra jämförelser mellan skogsbruket och andra näringar tycker jag heller inte är möjligt.

Herr talman! Herr Wirtén har frågat statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet om regeringen avser att vidta några omedelbara åtgärder för att förstärka vårt skydd mot oljeskador. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Räddningstjänstutredningen utreder bl.a. formerna för beredskapen mot oljeskador. I avvaktan på resultatet av utredningens arbete har länsstyrelserna fått i uppdrag att utarbeta planer för åtgärder som bör vidtas för att förebygga och begränsa oljeskador. Planerna innefattar bl.a. ledningsorganisation och uppgifter om de personella och materiella resurser som kan disponeras för skadebekämpning. Vidare anges i planerna t.ex. rapporteringsvägar samt teknisk och annan expertis som centralt kan ställas till förfogande för råd och anvisningar. Planerna har bl.a. vid Västkusten och Skånekusten tilllämpats med gott resultat vid flera till fällen. Beredskapsorganisationen får anses fungera tillfredsställande. Kungl. Maj:t har meddelat vissa föreskrifter i syfte att ytterligare förbättra rapporteringen av oljeförekomster till havs. I fråga om skyddsåtgärder i oljehamnar har kommerskollegium meddelat föreskrifter som innebär, att spridning av utrunnen brandfarlig vätska skall kunna förhindras och att sådan vätska skall kunna undanskaffas och oskadliggöras. År 1967 träffades en överenskommelse mellan de nordiska länderna om samarbete i fråga om åtgärder mot oljeförorening till havs. Överenskommelsen får ses som en nordisk komplettering av den internationella oljeskyddskonventionen. På svensk sida har överenskommelsen följts upp genom bestämmelser om rapportering av oljefläckar och oljeutsläpp till havs samt om samverkan vid undersökning av förmodade överträdelser av föreskrifterna om oljeförorening. Ett förslag till avtal om ömsesidigt bistånd i vissa avseenden vid oljekatastrofer i Nordsjön har utarbetats efter överläggningar mellan Nordsjöstaterna. Enligt förslaget som godkänts av Sverige delas Nordsjön in i zoner, inom vilka de olika länderna skall ha vissa primära åtaganden. Ömsesidigt bistånd och utbyte av erfarenheter av bekämpningsaktioner förutsätts. Bland olika förebyggande åtgärder i syfte att trygga oljetonnagets säkerhet kan nämnas förbättring av farleder, trafikreglering och trafikledning samt intensifierad övervakning. Sjöfartsstyrelsen, som kontinuerligt följer dessa frågor, har under den nu pågående lotskonflikten vidtagit flera sådana åtgärder. Bl. a. har den tjänstgörande lotspersonalen disponerats så, att fartyg med oljelast och annan allmänfarlig last i första hand erhåller lots. Vidare har styrelsen rekommenderat hastighetsbegränsning i trånga passager och vid möten. Särskild hänsyn skall tas till stora fartygs svårigheter att navi gera i trånga farleder. Rekommendation har också utgått om att sådana fartyg bör undvika att gå i skärgård eller dimma utan lots. Jag har nyligen uppmanat länsstyrelserna att med anledning av det uppkomna läget arbeta för en skärpt oljeskyddsberedskap. Jag är beredd att verka för de ytterligare åtgärder som kan visa sig vara nödvändiga.
Herr talman! Jag har ställt en enkel fråga till jordbruksministern om åtgärder för att förbättra skyddet mot oljeskador och har nu fått ett positivt präglat svar av kommunikationsministern. Jag ber att få tacka för det svaret. Det synes vara symptomatiskt för vår miljövård i dag att frågor som rör miljövården med samma rätt kan riktas till olika statsråd och att därför svar kan ges av olika statsråd på dessa frågor. Det beror naturligtvis på den organisatoriska spridning av miljöfrågorna som alltfort gäller. även om man som jag i detta fall begränsat frågan till oljeskyddet upplever man ändå denna spridning i fråga om handläggningen. I och för sig har jag förståelse för att svaret lämnas av kommunikationsministern, med den begränsning av ämnet som skett till oljeskador till havs och vid kuster. Frågans formulering kan visst motivera detta. Nu har emellertid de risker som är förknippade med oljeutsläpp i våra vatten diskuterats ett par gånger i medkammaren, senast i onsdags då herr Ahlmark påvisade att stora oljetankers inom kort kan komma att trafikera Östersjön, varav följer oerhörda risker för betydligt större oljekatastrofer än dem som vi tvingats inregistrera hittills. Jag tycker inte att dessa frågor på något vis har kommit in i ett skede då vi kan ge efter på våra krav gentemot regeringen om skärpt bevakning. Stora och väsentliga problem kvarstår när det gäller oljeskyddet vid våra kus ter. Trots lagstiftning och konventioner sker oljeutsläpp nästan dagligen. En lagskärpning är motiverad. När skadan väl har skett och kostsam sanering har utförts är frågorna om skadeersättning fortfarande olösta. De mals vidare i ut redningskvarnen. Jag har ställt den frågan till jordbruksministern — för att få ett svar från det statsråd som med viss rätt kan påstås ha huvuddelen av miljöfrågorna under sin domvärjo — om man kan förvänta sig några nya åtgärder från regeringens sida i fråga om skyddet mot oljeskador i vidare bemärkelse. Vad som framför allt har oroat mig är avsaknaden av en samordnande myndighet för oljeskyddet och likaså den splittrade lagstiftning om oljeskadorna som föreligger. För att först dröja något vid den organisatoriska delen vill jag nämna att vi från folkpartiets sida funnit det vara en stor brist att naturvårdsverket inte har erhållit några resurser för att kunna fungera som ett samordnande organ på detta område. Redan vid verkets tillkomst lade vi motionsvägen fram förslag om personal för att handlägga oljeskadefrågor. Det avvisades då, och ailtfort finns mig veterligt ingen expertis för bevakning och rådgivning i dessa viktiga naturvårdsfrågor. Situationen är enligt ett färskt uttalande av naturvårdsverkets generaldirektör Valfrid Paulsson den att vi har minst fjorton myndigheter och organ som sysslar med oljefrågor. För bara en kort stund sedan var jag med i statsutskottet och beslutade om att tillstyrka statsrådet Lundkvists förslag om omorganisation av sjöfartsverket, en av de många myndigheter som handlägger oljefrågor. Omorganisationen innebär emellertid också förslag om slaktning av ett oljeorgan, nämligen statens oljeskyddsråd. Dess uppgifter skall i huvudsak övertas av naturvårdsverket. Men kräver inte det personella resurser som naturvårdsverket inte nu har till sitt förfogande? På lagstiftningssidan gäller motsvarande splittrade bild. Man får söka efter bestämmelserna i en rad olika lagar. Låt mig bara nämna några exempel utöver de internationella konventionerna: lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg, förordningen om brandfarliga varor, byggnadslagstiftningen, vattenlagen, hälsovårdsstadgan och naturvårdslagen. Man kan fråga sig om inte de allt vanligare oljeskadorna till havs, vid kust och på land, förorsakade på högst varierande sätt, motiverar en samlad lagstiftning mot oljeskador. Skulle inte samordningen och effektiviteten i vårt oljeskydd förbättras väsentligt därigenom?

Herr talman! Det är riktigt, som herr Wirtén säger, att detta är en fråga som berör många vitt skilda områden i vårt samhälle. Det är väl också en av förklaringarna till att det är svårt att organisera skyddet och beredskapen i dessa sammanhang uteslutande inom exempelvis ett departement. Anledningen till att det har fallit på mig att besvara herr Wirténs fråga är att vi inom kommunikationsdepartementet i betydande utsträckning möter frågor inom detta område med anknytning till de katastrofer som vi försöker ha beredskap för, nämligen skador som kan förorsakas av oljeutsläpp på havet och skador som sålunda drabbar våra kuster. I detta sammanhang är organ som lyder under kommunikationsdepartementet = direkt engagerade i detta arbete. Självfallet är de frågor vi här diskuterar utomordentligt allvarliga också när det gäller oljeskyddsberedskapen på land, om jag får använda det uttrycket. Sprängämnesinspektionen utfärdar, med stöd av förordningen om brandfarliga varor, skyddsföreskrifter i fråga om exempelvis oljecisterner. Vi kan nog vara överens om att det är nödvändigt att t.ex. byggnadsnämnderna skärper sin uppmärksamhet i dessa frågor. Det gäller att både i fråga om oljecisterner under jord och förvaring av olja över huvud taget försöka finna sådana former att vi kan motverka riskerna. Sprängämnesinspektionens utfärdande av skyddsföreskrifter sker i samråd med naturvårdsverket. De tillämpande myndigheterna är här byggnadsnämnderna. För närvarande utarbetas väsentligt skärpta föreskrifter på detta område. Dessa föreskrifter innebär bl.a. i fråga om cisterner under jord dels större krav på hållbarhet vid nedläggandet, dels krav på kontinuerlig kontroll därefter. Också i fråga om cisterner ovan jord innebär de planerade föreskrifterna detaljerade krav. Förslag till föreskrifter beräknas bli remitterade under maj månad, och föreskrifterna torde kunna komma att träda i kraft under hösten. Statens naturvårdsverk, som är central förvaltningsmyndighet för naturvården, har sedan oktober 1968 en särskild tjänsteman anställd just för oljeskyddsärenden. När det gäller den beredskapsorganisation som vi har skapat i avvaktan på räddningstjänstutredningens resultat är det klart att länsstyrelsernas och kommunernas beredskapsorganisation mot oljeskador avser också olja som har kommit lös på land. Vi är alltså medvetna om att det är angeläget att så snart som möjligt få ett samlat grepp på såväl möjligheterna att organisera beredskapen .som de övriga insatser och åtgärder som blir nödvändiga i dessa sammanhang i takt med att oljeskyddsfrågan blir allt allvarligare. Med denna redovisning har jag önskat komplettera mitt svar och ge ett bevis för att vi inom regeringen är utomordentligt uppmärksamma på dessa frågor och försöker åstadkomma den samordning som herr Wirtén efterlyste.
Herr talman! Jag ber att få tacka för tillägget till svaret på min fråga. I likhet med kommunikationsministern tycker jag att oljeberedskapen på land är av utomordentlig vikt. Jag no terar med tacksamhet att kommunikationsministern — liksom jag själv gjorde i mitt tidigare anförande — betonar betydelsen av att man får ett samlat grepp. Detta är enligt min uppfattning en av de viktigaste frågorna att lösa just nu. Bland de myndigheter som har hand om dessa frågor tror jag att naturvårdsverket bör vara det överordnade organet och få en utbyggd organisation för att klara denna uppgift. Jag tror också att ett samlat grepp måste komma till på lagstiftningssidan. Tyvärr fick jag ingen synpunkt på frågan om en speciell oljeskyddslag kunde vara motiverad, vilket den är enligt min uppfattning.

Herr talman! Anslagen till arbetsmarknadspolitisk verksamhet och till regional utveckling utgör numera en mycket stor delpost i statsbudgeten. Framför allt under de senaste åren har den ekonomiska insatsen på dessa områden utökats väsentligt. En svag konjunktur, höga arbetslöshetssiffror och därmed följande ekonomisk otrygghet för många människor har gjort denna insats till en tvingande nödvändighet. Nu är de yttre omständigheterna delvis förändrade. Konjunkturen är på väg uppåt, och på vissa delar av arbetsmarknaden råder livlig efterfrågan på arbetskraft. Glädjande nog är emellertid partierna även i år inriktade på att ta krafttag för att stärka den arbetsmarknadspolitiska beredskapen. Man kan ta det som ett uttryck för att ambitionsnivån på detta område snabbt stiger. Det bör emellertid också tas som en anvisning om att allt inte är välbeställt trots den påvisade konjunkturuppgången. Det stora problemet är givetvis den obalans mellan olika regioner som råder i sysselsättningshänseende. Den stigande efterfrågan på arbetskraft är i första hand koncentrerad till Sydsverige, särskilt storstadsområdena. Norrlandslänen och övriga skogslän har däremot fortfarande tendenser till ökad arbetslöshet. Medan det i storstadsområdena nu finns tre eller fyra lediga platser på varje arbetssökande är situationen omvänd i skogslänen. I medeltal tre arbetslösa tävlar där om varje ledigförklarad plats. Ingenting talar heller för att situationen snabbt skulle svänga om. Det finns emellertid också problem av annan art inom arbetsmarknadssektorn. Personer med olika slags handikapp och äldre människor med otillräcklig eller föråldrad utbildning är alltjämt mycket svårplacerade. Även det förhållandet kommer sannolikt att bestå, om motåtgärder inte sätts in. En viktig uppgift för arbetsmarknadsmyndigheterna blir därför under de närmaste åren att öka dessa gruppers möjligheter till anpassning på arbetsmarknaden. Som jag har antytt har de senaste årens utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken skett under tämligen stor enighet mellan partierna. Meningsskiljaktigheterna har framför allt gällt hur avvägningen mellan lokaliseringspolitiska åtgärder och andra åtgärder skall göras.

Vi har menat att det inte räcker att gripa in när olyckan redan är skedd, när anställde Andersson har blivit friställde Andersson — det är inte Birger Andersson jag talar om. Man måste sätta in huvudinsatsen redan på det förebyggande stadiet. Man kan inte vänta tills något mycket negativt har inträffat. Det har också stått alldeles klart för oss att en ensidig satsning på att skapa geografisk rörlighet förr eller senare måste få allvarliga konsekvenser för hela regioner — ja, för hela samhället, skulle jag vilja säga. Vi är nu inne i en situation då dessa skadeverkningar mera påtagligt börjar ge sig till känna. Vi uppfattade det dock som något av en islossning för en ny och djärv politik — en politik som mera överensstämmer med centerpartiets handlingslinjer — när inrikesministern i årets statsverksproposition aviserade att han var beredd att i större utsträckning än tidigare satsa på de regionalpolitiska åtgärderna. Att inställningen alltjämt är en aning vacklande i kanslihuset ger dock den reviderade finansplanen belägg för — den som läst eller oläst ligger på våra bänkar. Där betonas på nytt behovet av att stärka den geografiska omflyttningen framför att söka skapa nya sysselsättningstillfällen i områden där ledig och tillgänglig arbetskraft finns. Hur som helst, har de delvis nya signalerna från kanslihuset lett till en större samstämmighet vid utskottsbehandlingen av dessa frågor än tidigare. Inom centerpartiet ser vi naturligtvis med tillfredsställelse de skrivningar som utskottet i år gör om bland annat regionpolitikens mål och som ligger nära de krav som vi i centerpartiet har ställt sedan länge. Jag vill t.ex. peka på att utskottet nu för första gången klart ger uttryck för strävan att länka en del av den väntade totala näringslivsexpansionen till regioner »på skilda håll i landet». Lokaliseringsinsatserna inriktas bl.a. på att omfatta också »i vart fall de sekundära tätortsbildningarna och avse även de orter, som erfordras som replipunkter för glesbefolkade delar av landet». Som följd av den starka utfiyttningen från åtskilliga större regioner blir nu på fler och fler ställen glesbygdsproblemen av allt allvarligare karaktär. Centerpartiet har under flera år i partimotioner yrkat på särskilda stödåtgärder för att undvika eller mildra de särskilda svårigheter som uppkommer för befolkningen i sådana områden. Även om dessa frågor nu sent omsider börjat fånga också det makthavande partiets intresse har mycket litet praktiskt blivit uträttat. Allt vackert tal om jämlik het klingar därmed ganska falskt för berörda mäniskor. Arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder hänger nära samman. Det utskottsutlåtande vi nu behandlar omfattar emellertid en del av detta område, nämligen anslagen till regional utveckling. Övriga anslag behandlas under nästa punkt på föredragningslistan, medan det beklagligtvis blivit så att de motioner som rör lokaliseringspolitiken och som har hänvisats till bankoutskottet kommer upp till behandling här i kammaren först den 22 maj. Att så sker är enligt min uppfattning ett avvita förhållande. Även om det sålunda kan sägas ha rått en större samstämmighet i år än tidigare vid utskottsbehandlingen av de ärenden som rör arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken har uppfattningarna på några punkter varit delade. I några fall där det finns reservationer rör det sig otvivelaktigt också om mycket viktiga delavsnitt. Jag vill därför här kortfattat motivera de reservationer till statsutskottets utlåtande nr 57 angående anslagen till regional utveckling, som är undertecknade av centerpartiets utskottsrepresentanter. Centerpartirepresentanterna har — i likhet med folkpartiets utskottsledamöter — inte kunnat acceptera den överdrivet försiktiga hållning som utskottsmajoriteten intagit när det gällt att ge klarsignal för nya grepp inom lokaliseringspolitiken. I och för sig tror jag inte att det råder några delade meningar om att vi måste försöka få till stånd en breddning av lokaliseringspolitiken, dvs. man måste försöka arbeta med fler medel samtidigt än vad man gör nu. I motionen har bl.a. föreslagits att rörelsekapital skall få inräknas i stödunderlaget och att lokaliseringsmedel skall kunna utgå till serviceanläggningar. Utskottsmajoriteten vill emellertid uppenbarligen avvakta med att pröva sådana uppslag till dess den pågående utredningen om lokaliseringsstödets utformning efter den nuvarande försöks periodens utgång är klar. Detta är ett synsätt som vi i dagens läge inte kan acceptera. Om det finns förutsättningar för att redan nu pröva nya grepp i lokaliseringspolitiken får man inte dra sig för detta, även om det pågår utredning. På många orter rör det sig om en kapplöpning med tiden. Det finns därför all anledning att snarast pröva sådana uppslag som jag har nämnt. Centerns representanter i utskottet har också uttalat sig för en kraftig utvidgning av ramen för lokaliseringsstödet under den pågående försöksperioden. Bakom det yrkandet ligger naturligtvis i första hand det hot mot stora delar av vårt land som finns i det förhållandet att klyftan mellan utvecklingen inom olika regioner alldeles tydligt håller på att förstoras. Det är inte möjligt att tillgodose behovet av lokaliseringspolitiska insatser inom den ram som Kungl. Maj:t och utskottsmajoriteten vill anvisa, även om den i och för sig medför en kraftig utvidgning i förhållande till vad som nu gäller. Skall utvecklingen kunna brytas och de lokaliseringspolitiska målsättningarna förverkligas i någorlunda snabb takt behöver de investeringsstödjande åtgärderna förstärkas och ramen utvidgas utöver detta. Det gäller desto mer som större delen av den låneram som hittills ställts till förfogande har förbrukats och utskottet enhälligt uttalat sig för att kretsen av bidragsberättigade företag i fortsättningen skall vidgas, så att även de statsägda företagen får möjligheter till lokaliseringsstöd. För att klara de uppgifter som statsmakterna redan tagit på sig och för att möjliggöra en intensifiering av den lokaliseringspolitiska verksamheten förordar vi att ramen för lokaliseringsstödet under den pågående försöksperioden nu vidgas till jämnt en miljard kronor eller med 100 miljoner kronor mer än vad utskottsmajoriteten föreslår. I detta sammanhang föreslår vi också att en större andel av det utgående stödet reserveras till bidrag. Medelsåtgång en för lokaliseringsbidrag har hittills varit relativt sett mindre än vad som förutsågs då den nuvarande försöksverksamheten påbörjades. Som vi ser det är detta emellertid mer en följd av restriktivitet i praxis vid bidragsgivningen än att man misstagit sig på bedömningen av efterfrågan på bidrag eller bidragens stimulanseffekt. I en intensifierad insats på det lokaliseringspolitiska området bör därför också ingå ytterligare insatser på bidragssidan. Därmed behövs naturligtvis också en större medelsanvisning från riksdagen, och vi föreslår att bidragsramen räknas upp till 300 miljoner kronor, dvs. även i detta fall med 100 miljoner kronor mer än vad regeringen, utskottsmajoritetens socialdemokrater och moderata samlingspartiet velat gå med på. Enligt de gällande reglerna utgår ju lokaliseringsstödet i regel med högst två tredjedelar av bidragsunderlaget. Det finns emellertid möjlighet att i vissa fall överskrida denna gräns. Den möjligheten har dock hittills inte utnyttjats i någon högre grad. Inom centerpartiet och folkpartiet har vi ansett att Kungl. Maj:t bör göras uppmärksam på detta och att riksdagen bör uttala som sin mening att den möjligheten utnyttjas i större utsträckning. Det skulle särskilt ha betydelse för orter i det norrländska inlandet, där investeringarna får inverkan även för den omgivande glesbygden, dvs. de områden som har de mest påtagliga glesbygdsproblemen. Slutligen vill jag något beröra de bägge reservationer som behandlar olika slag av service i de mest utpräglade glesbygdsområdena. I det ena fallet har vi ansett att riksdagen bör bifalla de motioner i vilka man föreslår utredning om upprättandet av särskilda servicecentraler. Hela utskottet är enigt om att en vidareutveckling av glesbygdsstödet kommer att bli nödvändig. Även innevånarna i glesbygderna har naturligtvis rätt att ställa krav på samhällsservice i rimlig omfattning. Likaså mås te man försöka tillgodose glesbygdens behov av kommersiella tjänster: butiker, hantverkstjänster osv. Åtskilligt bör i det fallet vara att vinna om man kan samordna resurserna. Reservanterna vill emellertid inte vänta på att något skall hända på detta område i en oviss framtid utan förordar att en utredning om servicecentraler under medverkan av arbetsmarknadsmyndigheterna kommer till stånd omedelbart. Den andra reservationen avser ökad service i vissa avseenden för företagen i glesbygdsområdena. I riksstaten tas för nästa budgetår — liksom i år — upp ett anslag på 5 miljoner kronor för ändamål som är avsedda att ge stimulans till nya sysselsättningsmöjligheter i glesbygden i form av hemarbete. Det är utan tvekan också så att det finns ett mycket stort intresse bland glesbygdsbefolkningen att få möjligheter till hemarbete. Åtskilliga företag har även intresse av att lägga ut legotillverkning av detta slag. Men om detta skall kunna fungera behövs en central samordning. En lämplig lösning på det problemet tror vi skulle vara att knyta ett par kvalificerade arbetsmarknadskonsulenter till arbetsmarknadsstyrelsen speciellt för dessa frågor. Arbetsmarknadskonsulenterna skulle få till uppgift att biträda företagen i glesbygderna i frågor som gäller beställning och avsättning av produkter. Verksamheten skulle också kunna utgöra underlag för bedömning av statliga och kommunala industribeställningar. Vi förordar att sådana befattningar inrättas redan under det kommande budgetåret. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag tror att lösningen av arbetsmarknadsoch regionalpolitiken är en mycket stor och viktig möjlighet för oss alla att länka in utvecklingen i hela vårt samhälle på en rimligare väg. De åtgärder vi här beslutar betyder därför väldigt mycket för individen, för kommunerna, för samhället. Med vad jag nu anfört ber jag, herr

Herr talman!

Det är formuleringar som vi i stort sett kan ena oss omkring, som ju fallet i allmänhet är så länge man rör sig med allmänna talesätt och mer eller mindre diffusa målsättningar. Vi bör dock inte förbise att dessa allmänna formuleringar ändå innehåller mycket sprängstoff och ger utrymme för många olika tolkningar och värderingar. Enkelt uttryckt kan man väl säga att en aktiv lokaliseringspolitik innerst syftar till att tillgodose två till synes oförenliga krav, nämligen dels kravet på nationalekonomisk effektivitet, dels kravet på individuell trygghet och valfrihet. Det är väl där vi egentligen har skärningspunkten i den lokaliseringspolitiska debatten, och det är där som vi i ett nötskal fångar in de skiftande värderingar och olika meningar som den offentliga debatten omkring dessa ting avspeglar. Lokaliseringspolitik med medvetet styrande effekter är egentligen ingen nyhet i vårt land. Vi hade på sin tid stadsprivilegier för handel och sjöfart som avskaffades först under 1800-talet.

Svaret måste i hög grad bli beroende på vad man lägger in i begreppen trygghet och personlig valfrihet. Om man begränsar problemet till det enkla konstaterandet att vi har underskott och efterfrågan på arbetskraft i Sydoch Mellansverige och överskott i Norrland och vissa andra regioner kan svaret förefalla enkelt. Då blir det hela närmast ett omflyttningsproblem. Den slutsatsen ligger väl då också nära till hands att den samhällsekonomiskt riktiga lösningen måste vara att flytta arbetskraften dit där den för tillfället kan utnyttjas mest effektivt. Flertalet människor upplever nog som ett väsentligt trygghetskrav att kunna få sysselsättning inom sitt yrke och i närheten av sin bostadsort. Just på det planet möter vi den stora samhällsfrågan: Skall staten aktivt medverka till en sådan geografisk spridning av sysselsättningen att detta trygghetskrav kan tillgodoses? I grunden kan man väl säga att detta är lokaliseringspolitikens syfte. Frågan är därför naturlig: har de lokaliseringspolitiska åtgärder som vidtagits gett de resultat som erfordras för att täcka denna målsättning eller inte. Svaret är naturligtvis också beroende av vad man hoppats och vilka förväntningar man ställt. I ett avseende vågar man väl säga att man inte har lyckats: de åtgärder som hittills vidtagits har icke gett den stimulans och de möjligheter till nya arbetstillfällen som erfordras för att utflyttningen från inland och mera glesbefolkade områden kunnat hejdas i någon större utsträckning.

Å andra sidan ligger det otvivelaktigt en fara i att ensidigt inrikta samhällets stödåtgärder på ett fåtal orter och tro att man med sådana punktåtgärder kan lösa problemet. Utrymme måste alltid finnas för initiativ och företagsamhet även utanför de geografiska ramar som samhällets planeringsorgan drar upp. Vi måste i större utsträckning än som sker ta vara på företagaren där han finns och söka frigöra oss från konservativa föreställningar om hur en företagsmiljö måste se ut. Det är viktigt att man i högre grad vågar satsa på de personliga förutsättningarna, som ändå är det viktigaste incitamentet för att ett företag skall kunna lyckas. Det kan sägas att det har gjorts betydande lokaliseringspolitiska satsningar under den försöksperiod som snart är slut, och ändå pågår befolkningsuttunningen alltjämt i snabb takt. Detta är riktigt, och det ger oss anledning att observera att även om betydande belopp lagts ner i lån och bidrag, har dock de stora pengarna företrädesvis gått till kustområden och större tätorter. Men detta har inte gett den stimulans till inland och mera perifera områden som är alldeles nödvändig för att utflyttningen skall kunna hejdas. Vi bör inte heller bortse ifrån att samtidigt som vi strävar efter att med lokaliseringspolitiska medel nå avsed da effekter har arbetsmarknadsmyndigheterna satt in avsevärda resurser framför allt under den gångna vintern för att stimulera arbetskraften att söka anställning i andra delar av landet. Jag är inte ute efter att kritisera dessa åtgärder — folk måste få arbete och försörjning där detta kan erbjudas — men vi kan inte komma ifrån att samtidigt som man når den positiva effekten att folk får arbete och sysselsättning i andra delar av landet, minskar man förutsättningarna för sysselsättningsfrämjande åtgärder i de områden där denna arbetskraft är bofast. Det lär vara små förutsättningar att övertyga en företagare om att han skall etablera sig i en bygd, där arbetskraften till övervägande del består av åldringar och sekunda arbetskraft. Det är den unga, friska arbetskraften som söks. Finns inte den kvar, hjälper inga lokaliseringspolitiska insatser. Det är därför viktigt att vi i de mest hotade områdena inte kommer i detta läge. Även om många har flyttat ut från de mera livskraftiga inlandsområdena, finns ändå huvuddelen av de arbetsföra kvar i de områden som det kan bedömas möjligt att bevara. Många av dem som flyttat ut vill också gärna komma tillbaka. Det ligger ingen överdrift i talet om att åtgärderna brådskar — i de delar av landet där sysselsättningen viker kan man inte vänta hur länge som helst. Jag nämnde tidigare att den försöksperiod som inleddes 1965 snart är slut, och man nödgas ställa frågan: Vad kommer i fortsättningen? Att man inte kan avbryta denna verksamhet när försöksperioden är slut — därom är förmodligen alla ense. I de områden det närmast gäller är därför den brännande frågan i dag vad som kommer att ske hädanefter. Frågan blir då i första hand: Skall ett kortsiktigt nationalekonomiskt = effektivitetskrav tillgodoses eller skall man — som departementschefen uttryckte det — söka styra utvecklingen i sådana banor att det sti gande välståndet fördelas på ett rättvist sätt och att mäniskorna i olika delar av landet erbjuds en tillfredsställande social och kulturell service? Här vill jag skjuta in en anmärkning. Talet om en tillfredsställande social och kulturell service återkommer mycket ofta när man resonerar om dessa ting. Egentligen är det väl ganska oklart vad man menar med detta tal. Förmodligen har man på högsta ort inte heller ansträngt sig att i någon högre grad söka reda upp begreppets innebörd. En sak må väl dock vara klar: skall en ort kunna hålla denna service, är nog grundförutsättningen att det befolkningsunderlag man bygger på har en varaktig och produktiv sysselsättning. Begreppen »rättvist>» och »tillfredsställande» är ju egentligen värdeomdömen som saknar objektivt fastställbar innebörd. Vill man vara en smula syrlig skulle man kanske kunna säga att dessa formuleringar snarast innebär att lokaliseringspolitiken skall bedrivas så, att den i görligaste mån vinner allmänt gillande snarare än att den väcker allmän förargelse. Om man lyssnar till och tar fasta på de politiska uttalanden och utfästelser, som gjorts av alla politiska partier när det gäller inlandets och glesbygdens problem, har man ju anledning att hysa stor förtröstan om framtiden. Departementschefens anförande i statsverkspropositionen är i det sammanhanget ett tungt vägande inlägg; förvisso ett skickligt avbalanserat aktstycke, som jag närmast skulle vilja betrakta som den avgående inrikesministerns testamente, ett dokument som utan några bindande utfästelser håller alla dörrar öppna. Det blir spännande att följa med och observera hur den utsedde »testamentsexekutorn» kommer att handskas med den ömtåliga och viktiga uppgift han fått sig anförtrodd. Personligen har jag uppfattningen att han inte saknar den goda viljan och att han också har det goda handlaget. Efter dessa allmänna reflexioner övergår jag till att med några ord beröra de reservationer som är knutna till detta utskottsutlåtande, vilka alla — med ett undantag — är gemensamma för folkpartiet och centern. Beträffande dessa reservationer kan sägas, att de dels har en framåtsyftande karaktär, dels tar sikte på omedelbara åtgärder under den pågående försöksperioden, åtgärder som bör genomföras oberoende av att utredning om det fortsatta lokaliseringsstödet pågår. De förslag som lagts fram återfinns i de motioner som åberopats. Jag skall inte närmare gå in på motiveringarna, utan nöjer mig med att understryka vad som sägs i reservation 2, att de förslag som utvecklats i dessa motioner angående företagens rörelsekapital, företagsrådgivning och bidrag till vissa serviceanläggningar snarast bör prövas. Utskottets i allmänna ordalag hållna avstyrkande av motionerna är, som jag ser det, knappast övertygande och ger snarare intryck av ett pliktskyldigt ställningstagande än av någon mera ingående sakprövning. Jag har tidigare sagt att de sysselsättningsproblem vi brottas med knappast är lokaliserade enbart till det s.k. stödområdet. Detta konstaterande måste leda till att den gällande stödområdesindelningen bör upphöra och att de avvägningar som måste ske kan göras förutsättningslöst och med beaktande av länsplaneringens resultat. Vi föreslår därför i reservation 3 att denna mening skall ges Kungl. Maj:t till känna. Beträffande frågan om lokaliseringsstödets högsta andel av stödunderlaget, som behandlas i reservation 4, anser vi att möjligheten att bevilja lokaliseringsstöd med högre belopp än som motsvarar två tredjedelar av investeringarna bör kunna komma till användning i större utsträckning än vad som hittills skett. Erfarenheterna ger otvivelaktigt belägg för att en vidare tillämpning av gällande regler i detta avseende skulle vara av betydelse. Vi kan därför inte dela utskottets mening att dessa differentieringsmöjligheter inte skall kunna ytterligare prövas förrän 1968 års lokaliseringsutredning tagit ställning i frågan. När det gäller ramar för lokaliseringsstödet vill jag helt hänvisa till den argumentering som förs i reservation 59. Vad som sägs i reservationen uttrycker i huvudsak de synpunkter som kan läggas på denna fråga. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten vid vad som anföres i reservationen att ramen för bidragsstödet vid 1964 års riksdag fastställdes till 300 miljoner kronor och att någon ändring av beslutet i denna del sedan dess egentligen ej har skett. Jag skall inte för ögonblicket beröra de övriga reservationerna; de har behandlats av den föregående talaren. Jag vill bara avslutningsvis säga, att det nog skulle ligga ett värde i om vi kunde politiskt — kanske i ännu högre grad än som hittills har varit möjligt — pacificera dessa frågor. Det är viktigt att man snabbt försöker knyta ihop alla utredningar, planeringar och avvägningar som man under åratal har ägnat sig åt och försöker komma fram till konkreta resultat.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

Herr talman! I denna fråga har vi inte anslutit oss till någon av de reservationer som är knutna till statsutskottets utlåtande utan följt utskottsmajoriteten. Jag vill ändå framföra några reflektioner i frågan. Att lokaliseringspolitiken, eller som det numera heter frågorna om regional utveckling, alltjämt har mycket stor betydelse, det har framgått av den redan förda debatten. Statsverket har också gjort vissa ganska betydelsefulla insatser på området i form av lån och bidrag. Under den konjunktursvacka som vi har genomlevt men nu börjar komma upp ur har man genom att låta företagen använda sina investeringsfonder också gjort vissa insatser. Ändå måste det i sanningens namn konstateras att de uppnådda resultaten inte har varit så kolossalt stora. Sin största framgång hade statsmakternas insatser under högkonjunkturen. Då var den totala investeringsverksamheten stor och då föll även en del smulor från de rikas bord ut över de avsides belägna områdena. Men under den lågkonjunktur som vi nyss har genomlevat förstärktes snarast skillnaden mellan norra och södra Sverige. Trots högkonjunkturen har arbetslösheten ökat i Norrland liksom antalet arbetslösa med längre arbetslöshetstider. Det är svårt att planera, detta har herr Ferdinand Nilsson nyss givit exempel på. Vissa ekonomiska regler gäller som väger över vad mer eller mindre lyckosamma planerare hittat på. Vi måste också konstatera att inte all den lokaliseringsverksamhet som hittills genomförts har varit så helt lyckad. Den har ibland gått till områden som inte varit särskilt illa utsatta. Jag tänker på det förhållandet, som redan tidigare nämnts här, att det norrländska kustområdet fått en hel del hjälp, medan däremot inlandet kommit i kläm. Som herr Ferdinand Nilsson nyss påpekade har det t.o.m. kunnat vara så att det stöd som gått till kustområdet bidragit till att göra förhållandena i inlandet ännu besvärligare. Det är också tråkigt när en nytillverkning på en ort, åstadkommen med statligt bidrag, medför nedläggning och friställning på ett annat håll. Även detta talade herr Ferdinand Nilsson om nyss. Det finns många andra exempel, och det i fall där det inte ligger helt så klart till som i det av herr Nilsson anförda. Det finns exempel där de gynnsamma effekterna på ett håll lett till avsevärda svårigheter på ett annat. Detta visar hur svårt det är att hantera frågor av denna art. Vi väntar emellertid med spänning på den utredning som pågår i denna fråga och som innebär ett försök att värdera effekten av den nuvarande försöksverksamheten i fråga om lokaliseringspolitiken och som eventuellt skall ge förslag till nya och förändrade åtgärder. I avvaktan på den utredningen anser vi att man inte i högre grad bör lappa på de regler som nu gäller. Det är anledningen till att vi följt utskottsmajoriteten. Förslagen utöver dem som ingår i statsverkspropositionen i det nu aktuella ärendet syftar framför allt på näraliggande åtgärder som väl i stort sett kan sägas gälla sådant som i det stora sammanhanget relativt sett dock måste betraktas som detaljer. Frågan om den fortsatta lokaliseringspolitiken på lång sikt behandlas av bankoutskottet och skall debatteras om ett par veckor. Vad gäller den politiken hoppas man att vi skall nå fram till gemensamma ståndpunkter, som vi alla skall kunna enas om och stödja. När AMS i sitt nyss utgivna program understryker betydelsen av att industrier i Sydoch Mellansverige med svårigheter att tillgodose behovet av arbetskraft blir intresserade av att förlägga eventuell utbyggnad till skogslänen, är det en helt riktig synpunkt. Rekommendationen är dock ganska lam, man trycker så litet på åtgärder av den typen i jämförelse med det utrymme man ger andra åtgärder, framför allt rörelsestimulerande sådana. Herr talman! Uppgiften att stimulera expanderande företag att lokalisera sina nya investeringar till områden med ett vikande näringsliv är ett aktuellt problem. Det finns möjlighet att med lokaliseringsmedel bidra till den stimulansen, men detta kräver personliga insatser från alla dem inom arbetsmarknadsverk, inom = planeringsoch näringsråd, inom landsting och kommuner osv. som sysslar med dessa ting. Den insatsen är mycket angelägen. Jag vill understryka betydelsen av insatser av denna art, men i dagens läge vill jag i övrigt avvakta de riktlinjer för regionalpolitiken på längre sikt som bankoutskottet kommer att ge i sitt utlåtande, vilket snart framlägges. Och i avvaktan på de förslag som den pågående utredningen kan komma att presentera nöjer jag mig för tillfället med att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I förevarande utlåtande har statsutskottet bland mycket annat behandlat motionerna 1I:540 och II: 628, där vi motionärer tagit upp en enligt vårt sätt att se viktig fråga, nämligen den som även herr Ferdinand Nilsson varit inne på och som rör den ställning som planeringsråden vid länsstyrelserna skall ha när det gäller det regionala planeringsarbetet. Det är väl ingen tvekan om att de regional-politiska frågorna i framtiden kommer att få allt större betydelse. Målsättningen är väl att man så långt möjligt skall försöka upprätthålla livskraftiga centralorter i varje region, där en god samhällsservice kan utvecklas, vilket bland annat är en förutsättning för ett differentierat och effektivt näringsliv. Av Länsplanering 67, redovisad i statsverkspropositionen bilaga 13, som vi nu behandlar, framgår väl ganska klart att det är synnerligen svårt att alltid få önskemål och realiteter att sammanfalla. Vi menar att detta starkt understryker behovet av starka samordnande organ på länsplanet som verkligen kan fatta sådana beslut som är nödvändiga för att främja en gynnsam utveckling inom regionen i dess helhet. I den ordning som nu gäller utövar planeringsråden, som herr Ferdinand Nilsson mycket riktigt påpekat, en rådgivande funktion. Det yttersta ansvaret för besluten vilar dock på länsstyrelserna och deras tjänstemän. Jag vill inte påstå att vi på något sätt har dåliga erfarenheter av detta, utan i allmänhet har det hittills fungerat bra. Men för att de beslut som fattas i de viktiga regionalpolitiska frågorna skall få en reell förankring i bygden tror vi att det är angeläget att ge lekmannarepresentationen ett ökat ansvar och ett ökat inflytande i hithörande frågor. Det är från den utgångspunkten vi har frågat oss om det inte vore lämpligt att komma fram till en fastare och mera etablerad organisation för planeringsråden. Den näringsoch lokaliseringspolitik som nu bedrivs i vårt land hoppas vi skall få allt större effekt och slagkraft i framtiden. För närvarande sitter den Lemneska utredningen och funderar över hur den framtida lokaliseringspolitiken bör utformas då den nu pågående försöksperioden har löpt ut. Skulle man kanske i detta sammanhang kunna hoppas på att vi framöver får en lokaliseringspolitik som omfattar hela landet i stället för som nu vissa regionalt och geografiskt avgränsade stödområden, så kommer naturligtvis planeringsråden över hela landet också att få allt större betydelse för att regionalt förverkliga de rikspolitiska åtgärderna härvidlag. Under senare tid har en rad utredningar lagts fram som berör de regionalpolitiska frågorna. Jag tänker på länsindelningsutredningen, länsförvaltningsutredningen och nu senast länsdemokratiutredningens förslag. Det är förvisso stora och intressanta Ööverväganden som här har kommit fram. Problemet är emellertid att dessa utredningar i vissa avgörande punkter har kommit fram till diametralt motsatta uppfattningar. Utan att på något sätt spekulera i vad som så småningom kan bli resultatet av dessa utredningar förefaller det mig nödvändigt med någon form av samlad översyn över alla dessa utredningar innan något ställningstagande kan göras. I varje fall kan jag inte förstå annat än att det kommer att ta avsevärd tid innan dessa spörsmål kan bli föremål för statsmak ternas slutgiltiga ställningstagande. I avvaktan på detta anser vi därför att man redan nu bör realisera det förslag som framförts av länsförvaltningsutredningen, nämligen att ge planeringsråden vid länsstyrelserna en beslutsmässig funktion. I sitt utlåtande över motionerna framhåller statsutskottet, såsom herr Ferdinand Nilsson har påpekat, att det enligt vad utskottet inhämtat pågår överväganden inom kommunikationsdepartementet om åtgärder som skulle täcka syftet med motionerna. Nu skall jag inte vara lika polemisk som herr Ferdinand Nilsson och fråga efter konsekvensen i statsutskottets ställningstaganden i dessa sammanhang, utan jag är för min del tillfredsställd med det förslag som här föreligger. Det viktigaste är att någonting händer på detta område. Jag nöjer mig för dagen med det besked som här har lämnats, nämligen att man inom kommunikationsdepartementet överväger åtgärder för att ge planeringsorganen en beslutsfunktion — det är det centrala för mig i detta sammanhang. Jag vill bara framföra dessa synpunkter och ämnar självfallet i detta läge inte framställa något yrkande. Jag uttrycker endast den förhoppningen att vi så snart som möjligt skall få se resultatet av de överväganden som sker inom kommunikationsdepartementet på detta område.

Herr talman! Denna debatt tenderar att bli lång. De talare som yttrat sig före mig har med undantag för den siste gjort rätt utförliga inlägg. Jag tolkar detta på det sättet, att det här gäller en så stor och viktig fråga att det anses angeläget att vi får en utförlig och ordentlig debatt. Det är bara beklagligt att vi inte kunde föra denna debatt i onsdags, när vi hade gott om tid, utan får den i dag när svårigheter för många uppstår att ta sig hem på grund av lokförarstrejken. I det utlåtande som vi nu behandlar har utskottet tagit upp dels regionalpolitikens mål och medel och i anslutning därtill den regionala samhällsplaneringen, dels det försöksvis utgående lokaliseringsstödet och glesbygdsstödet. I den första delen av sitt utlåtande är utskottet enigt. I den andra delen föreligger det reservationer, och talesmän för reservanterna har vi haft tillfälle att tidigare under debatten lyssna till. Utskottet inleder sitt yttrande med att peka på det nya begreppet regionalpolitik och det uttryck som därmed ges för ett nytt sätt att mera aktivt angripa och lösa de regionala problemen. I begreppet regionalpolitik ingår både de ekonomiska lokaliseringsstimulanserna och åtgärder för att stödja de områden där man måste godta en vikande utveckling samt inte minst en vidareutvecklad och målinriktad samhällsplanering.

För egen del anser jag det värdefullt att detta, även om det tidigare bort stå klart, nu slås fast av ett enhälligt utskott. Jag hoppas att den regionalpolitiska debatten tar intryck av detta så att begreppen kan hyfsas mer än hittills. Utskottet föreslår vidare enhälligt riksdagen att ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört i anledning av det som förre inrikesministern uttalat 1 statsverkspropositionen om den regionalpolitiska utvecklingsplaneringen. Vad utskottet anfört innebär en anslutning till propositionen. På några punkter kan det dock vara väsentligt att peka på en del särskilda ting. En sak är att de nu i Länsplanering 67 presenterade regionalpolitiska mål sättningarna givetvis inte kan få bindande verkan. Utskottet har dock liksom departementschefen strukit under målsättningarnas värde för de statliga och kommunala organens beslut och i annat sammanhang även erinrat om den betydelse för näringslivets planering som länsplaneringen kan få. En annan punkt är frågan om hur och i vilken utsträckning samhället kan stödja de regionalpolitiska målsättningarna. Ett enigt utskott har stannat för uppfattningen att även andra medel än lokalisering av offentlig verksamhet och statligt lokaliseringsstöd måste användas i vissa områden, där det bedöms nödvändigt att bryta den spontana utvecklingskurvan. Där kommer in möjligheterna till statlig eller halvstatlig företagslokalisering och möjligheterna att påverka näringslivets lokaliseringsbeslut. Det står också klart för ett enhälligt utskott att det inte kommer att bli möjligt att stödja alla de regionala målsättningarna. Det kommer att bli fråga om prioritering. Denna prioritering är den obehagligaste delen i ett aldrig så aktivt stödprogram, eftersom den alltid måste lämna vissa förväntningar ouppfyllda. Det är därför av särskilt värde att notera att utskottet kunnat enas även i dessa allmänna = prioriteringsresonemang. Utskottet har alltså helt anslutit sig till tanken att stödja strävandena att länka en del av totalexpansionen till växtkraftiga stadsregioner på skilda håll i landet. Utskottet har vidare funnit det angeläget att planeringen kan ge riktpunkter för åtgärder, så att varje län har minst en stadsregion som kan utvecklas av egen kraft. Vidare förutsätts planeringen även kunna ge underlag för de möjliga insatsernas fördelning bland sekundära tätorter och orter som måste hållas livskraftiga som stödjepunkter för de större glesbygdsområdena. Ett enigt utskott har också godtagit vad som anförts om inriktningen av sysselsättningsskapande åtgärder i öv rigt. Det innebär bland annat att det inte får anses motiverat att prioritera ökande kommunblock utanför stödområdet framför blocken inom stödområdet. För de nämnda blocken utanför stödområdet får man godta länsstyrelsernas uppfattning enligt prognos 2, även då den visar lägre befolkningstal än målsättningen, Vidare innebär det för länen inom norra stödområdet att satsningen på områden med spontan växtkraft bör understödjas. I det sammanhanget bör noteras att målsättningarna för de block inom stödområdet där lokaliseringspolitiken hittills inte räckt till — jämfört med prognos 2 — innebär ett behov som motsvarar 12400 nya arbetstillfällen. Som jag inledningsvis nämnde är det uppenbart att för vissa orter och regioner måste godtas en ökande utveckling. Den regionalt utförda planeringen måste ge grundval för prioriteringen av de orter vilkas tillväxtsträvanden kan stödjas. Vissa orter och även regioner omkring prioriterade orter kommer därför —- och därom är vi alla överens — att få uppleva en befolkningsuttunning på längre sikt. Detta medför i sin tur att man vid planeringen måste beakta även vad som måste göras för att inte de kvarboende skall få en samhällsservice som alltför negativt avviker från andras. Detta är ytterst en jämlikhetstanke. De åtgärder som det här är tal om ligger inom många olika områden och sammanfattas i begreppet glesbygdsåtgärder. Dessa åtgärder är en mycket viktig del av begreppet regionalpolitik som det nu förs fram. I anslutning till de allmänna bedömningarna av planeringsfrågorna har utskottet också behandlat en del motioner. Från den behandlingen kan anmälas att utskottet i fråga om samordning av länsoch kommunplaneringen indirekt fäst vissa förhoppningar om delreformer beträffande planeringen i avvaktan på beslut i länsindelningsfrågorna. I fråga om huvudmannaskapet för länsplaneringen har utskottet kunnat åberopa att de syften som ligger bakom mo tioner av herr Paul Jansson m.fl. och — i viss mån — av herr Ferdinand Nilsson m, fl. kommer att täckas genom förslag till nästa års riksdag. Herr Ferdinand Nilsson frågade rätt provokatoriskt hur man egentligen förklarar vad utskottet skriver på sidorna 6 och 7 i utlåtandet, Det är inte alls svårt. Utskottet talar om två skilda ting. Det är fråga om skilda yrkanden i motioner av det slag som herr Paul Jansson m, fl. har väckt och motioner av det slag som avgivits av herr Ferdinand Nilsson m.fl. De måste sålunda bedömas olika, och därför är utskottets skrivning inte alls ologisk. Jag säger lugnt att jag kan tala för ett enhälligt utskott. Utlåtandet i övrigt handlar i huvudsak om grunderna för försöksverksamheten under det enda år som är kvar av den femåriga försöksperioden. Där återser vi de gamla skuggorna från 1964 års riksdagsdebatt om lokaliseringsstödet. På en punkt — och en väsentlig sådan — föreligger dock enighet. Det gäller propositionens förslag om möjlighet till lokaliseringsstöd även för statliga företag. Här skapas en konkret möjlighet att få ytterligare insatser till stånd. Inte ett ord har här hörts om statsdriftens nackdelar, när det nu gäller att rycka ut och rädda en besvärlig situation. Centerns och folkpartiets reservationer nr 2—4 handlar om ändringar i försöksverksamheten, ändringsförslag som har förkastats av tidigare riksdagar. Redan det förhållandet att förslagen rör det sista året under försöksperioden och att vi kommer att få ta ställning till grunderna för den fortsatta verksamheten bör vara skäl nog för avslag även denna gång. I volymfrågorna vill centern och, vilket kan konstateras med en viss förvåning, även folkpartiet öka resurserna för både långivning och bidrag. Så långt är allt gott och väl. Lösenorden bakom kravet heter: en mer aktiv lokaliseringspolitik. Hurudan är då situationen egentligen? Om majoritetens förslag — och därmed propositionen — bifalles, finns det för försöksperiodens sista fem kvartal drygt 300 miljoner kronor tillgängliga för utlåning. 600 miljoner kronor har tidigare gått åt på tre år och tre kvartal. För bidragsgivning finns under samma förutsättning 54 miljoner. 146 miljoner kronor har bundits genom beslut till och med mars i år. Jag vill uppriktigt talat ifrågasätta om = reservationsyrkandet bottnar i en beräkning av medelsåtgången, Är den inte en yttring av den vanliga och till intet förpliktande överbudspolitiken, som bara vill markera välvilja? Jag tror mig kunna garantera reservanterna att försöksverksamheten inte upphör i förtid på grund av medelsbrist. Vi är alla ense om att lokaliseringsstödet kommer att förbli en del av vår sysselsättningspolitik. Centerpartiets reservation nr 7 beträffande arbetsmarknadskonsulenterna skiljer sig i grunden inte mycket från vad majoriteten har ansett. Majoriteten har inte sagt nej. Majoriteten har sagt att frågan bör behandlas inom den s.k. glesbygdsgruppen och hänvisar till att frågan enligt uppgift kommer att där tas upp till prövning utan riksdagens åtgärd. Det är svårt att se varför inte denna fråga skulle kunna beredas i vanlig ordning. Beträffande reservation nr 8 från mittenpartierna rörande servicecentraler föreligger precis samma förhållande. Utskottet hänvisar till glesbygdsgruppen. Tvisten rör sig om huruvida man kan lita på att gruppen prövar frågan. Majoriteten litar på gruppen. Avsikten har varit att i detta sammanhang även skulle kunna behandlas de motioner som hänvisats till bankoutskottet. Det kan nu på grund av olyckliga omständigheter inte ske. I och för sig inverkar inte detta, med den uppdelning som har gjorts, på riksdagens möjligheter att besluta i dag, eftersom bankoutskottets kommande utlåtande i stort sett behandlar lokaliseringsstödet efter försöksperiodens utgång, ett ämne som nästa års riksdag Ang. anslag till regional utveckling, m.m. torde få ta den mera definitiva ställningen till. Slutligen vill jag något knyta an till statsutskottets utlåtanden nr 58 och 59 som andra företrädare för utskottsmajoriteten närmare kommer att ta upp. Den gemensamma nämnaren i år i de tre utlåtanden som nu föreligger är de regionala skillnaderna och de svårigheter som vissa grupper får uppleva särskilt hårt. Det väsentliga handlingsmönstret är att åtgärder vidtas av både regionalpolitisk och arbetsmarknadsmässig art och att det ena inte får utesluta det andra i bedömningarna. Gränsen är inte dragen ens där. Även på andra områden, som närmast hänför sig till den ekonomiska politiken i stort och den löpande förvaltningen, kommer det att finnas behov av fortgående insatser. Jag vill sluta där jag började, nämligen med att understryka vikten av att vi nu har fått början till en regionplanering som kan sätta oss i stånd att samordna samhällsbesluten, bland annat för att ge ökad jämlikhet och trygghet. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utskottsavdelningens ärade ordförande lade sig verkligen vinn om att föra en extra seriös debatt i den här frågan, och det är den förvisso värd. Det är dock några punkter som jag ändå vill kommentera. Herr Birger Andersson sade att reservanter och motionärer utförligt har debatterat denna fråga. Han trodde vidare för sin del inte att det var möjligt att genomföra stimulansåtgärder för näringslivet genom ekonomiska insatser under detta år. Ja, jag kommer ihåg en annan hög företrädare för socialdemokraterna, herr Näsström, som använde det argumentet ganska flitigt. Men jag undrar ändå om vi inte skulle tänka på att utvecklingen i fråga om urbaniseringen under lång tid har fått fortgå utan att man från regeringen har ägnat den något allvarligt intresse. Det har visserligen förts en arbetsmarknadspolitik, men jag ville ändå påpeka att en viss ändring har skett i år i socialdemokraternas inställning. Det kan egentligen inte tyda på någonting annat än att regeringen efter dessa år har insett att det måste göras någonting väsentligt.

Vi i centern hoppas att den sinnesändring, som jag vill kalla det, som han gav uttryck åt skall fortsätta — och herr Birger Anderssons anförande här i kammaren i dag gav inte heller något annat intryck. Vi vill vidta vissa åtgärder på en gång, och standardargumentet med ekonomin får kanske användas med en viss försiktighet från herr Birger Anderssons sida. Jag skall inte försöka tolka herr Birger Anderssons vokabulär när han talade om regioner. Det är numera ett allmänt vedertaget begrepp att man skall tänka i regioner. Men jag blev mycket glad när herr Birger Andersson något senare också talade om länen. Jag har nämligen av vissa socialdemokrater fått det intrycket att länsdemokratin och dess fortsatta utveckling inte skulle vara så särskilt attraktiv för partiet. Nu tolkar jag herr Birger Anderssons uttryck — när han först talar om regioner och sedan om län — på det sättet att han också klart har markerat att socialdemokraterna inte vill slänga ut Per Nyström alldeles på en gång. Det var också en annan sak som gjorde mig fantastiskt glad.

Det verkar vara på det sättet att man numera också på socialdemokratiskt håll är inne på vår linje. När jag lyssnade till herr Paul Jansson fick jag detta intryck ytterligare förstärkt. — Vi får hoppas att denna ådagalagda sinnesförändring består.

Herr talman! Mina kommentarer med anledning av herr Birger Anderssons anförande behöver inte bli så ordrika. Jag konstaterar att herr Andersson gav uttryck för den uppfattningen att länsplaneringens prognoser inte kan ligga till grund för några bindande beslut. Jag noterar detta med en viss tillfredsställelse. Jag skulle också vilja uttrycka den förhoppningen att man här har utrymme för betydande marginaler och justeringar vid den praktiska tillämpningen i fortsättningen. När det sedan var fråga om ramarna för lokaliseringsstödet redovisade herr Andersson att vi har så och så mycket att röra oss med. Han menade att det borde räcka inför slutperioden för denna försöksverksamhet. Han tillade att de förslag som vi lagt fram närmast får anses som uttryck för en överbudspolitik som endast vill markera en viss välvilja. Men nu skall det hända någonting i alla fall. Vi har ju fått så många hurtfriska deklarationer om den saken, inte minst från regeringspartiet. Skall det hända någonting av verklig betydelse, behövs det ju också pengar för att kunna realisera intentionerna. Här talar vi ju om ett rambelopp som vi skall röra oss med i fortsättningen. Skulle utvecklingen bli expansiv — det är inte otänkbart, det är många uppdämda behov som skall tillgodoses under dessa yttersta dagar av försöksperioden — är det också bra om man har de nödvändiga ekonomiska förutsättningarna att genomföra vad som kan komma att aktualiseras. Att den period som återstår skall bli expansiv hoppas vi, och det har väl inte heller herr Andersson någonting emot. Alla har väl såvitt jag förstår varit eniga om att det är önskvärt att lokaliseringspolitiken får ytterligare fart och att den kan sätta in på områden där den hittills inte haft de verkningar som är önskvärda och som man hoppats på.

Herr talman! Mitt tidigare anförande har ju recenserats av tre kritiker, och man skall kanske inte ge sig på att debattera innehållet i recensioner. Det brukar i varje fall författare avstå från, men det ligger ju något annorlunda till här i riksdagen. Herr Nils-Eric Gustafsson var av allt att döma förvånad över att jag diskuterat denna fråga seriöst som han sade — det är ett högtidligt uttryck som användes ibland i dessa sammanhang i detta hus. Det är en allvarlig fråga, och jag tycker att den bör diskuteras allvarligt. Jag talade om att vi är överens i väsentliga frågor. Men vad kommer då herr Nils-Eric Gustafsson med? Jo, han talar om att socialdemokraterna nu tydligen har slutit upp vid centerns sida. Av allt att döma är det bara centern som gjort någonting när det gäller kampen mot arbetslösheten. Här är inte platsen eller tidpunkten att redovisa den långa kamp som socialdemokraterna fört just mot arbetslösheten för att skapa arbetstillfällen för människorna. Men så småningom blev det populärt att prata om lokalisering. Det var en rad människor som motionerade i denna kammare i mitten på 1940-talet — en av dessa var jag — men inte blev vi några nationalhelgon fördenskull. Så småningom har det emellertid blivit någonting som centern har hängt upp hela sin verksamhet på, att de skulle vara den drivande parten. Nu skulle Landsorganisationens ordförande nästan ha blivit centerpartist, ty även han har talat om detta. Så länge jag har haft möjligheter att bedöma den svenska Landsorganisationens arbete har jag förstått att det för Landsorganisationen har varit angeläget att just arbeta för att om möjligt avskaffa arbetslösheten. Herr Ferdinand Nilsson har jag svarat en gång och då framhöll jag att det var två olika ting som diskussionen gällde. Nu undrar han varför ingenting görs med anledning av alla de utredningar som har nämnts, och ytterligare någon talare har frågat detsamma. Det gäller tre stora utredningar som snuddar vid vad vi i dag talar om: länsindelningsutredningen, länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen. Dessa utredningars förslag är nu på remiss, och i ett fall — jag tror det gäller länsdemokratiutredningen — utgår inte remisstiden förrän i november. Det är svårt att dessförinnan ta slutgiltig ställning. Detta är heller inte brukligt. Ärenden sänds ju på remiss för att få utlåtanden om dessa, varefter man på grundval av dessa utlåtanden gör upp det slutliga förslaget. Jag tror att de som här har framfört kritik över att utvecklingen inte går med snälltågsfart får avvakta den rutin vi har. Herr Per Jacobsson berörde i sitt anförande egentligen enbart anslagen och hävdade det nödvändiga i att anvisa mera pengar. Vi har kunnat visa att de medel som anvisats räcker till. Skulle så inte vara fallet är det ju brukligt att ytterligare medel kan anvisas på tilläggsstat.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
Herr Birger Andersson sade vidare att centern nu försöker lägga beslag på vad som skulle kunna kallas upphovsmannarätten till lokaliseringspolitiken och till åtgärder för att öka sysselsättningen. Jag skall inte skryta, men jag vill säga att det obestridligt är så att centerpartiet uppmärksammat «dessa frågor tidigare än socialdemokraterna. Så vill jag ge herr Birger Andersson en liten påminnelse. Det gäller året 1933, och han är tillräckligt gammal för att minnas vad jag syftar på. Också den gången gällde det sysselsättningen, och då kunde vi gå i farnöte med varandra och klara upp problemen. Någon antydan om att herr Birger Andersson skulle vara ett nationalhelgon har jag inte heller gjort. Detta vare mig fjärran. Men det pågår ändå en process inom det stora socialdemokratiska partiet i detta land. För några veckor sedan debatterade vi i denna kammare frågor som har anknytning till dagens tema. Då drev herr Yngve Persson en linje i fråga om struktur och jämlikhet, som har samband med den fråga vi i dag behandlar. Jag tyckte han hade vettiga synpunkter även om de inte sammanföll med regeringspartiets officiella linjer. Jag tror inte att skillnaden är så förfärligt stor mellan herr Birger Anderssons och min uppfattning, och något påstående som skulle betyda att jag underkänt socialdemokratins politik i alla avseenden har jag inte velat göra. Men jag har uttryckt min glädje över att åtminstone en liten sinnesändring i positiv riktning har kunnat skönjas hos socialdemokraterna de senaste månaderna, vilket jag trodde herr Birger Andersson också skulle bli glad för.
Herr talman! Det är alltid roligt när nya ord förs in i debatten. Det som vi en gång respektlöst kallade för kohandel har nu blivit farnöte, och det är ju trivsamt. I varje fall var den uppgörelse som då träffades riktig. Socialdemokraterna i samförstånd med LO var angelägna att hjälpa de tusenden och åter tusenden oförskylit arbetslösa i vårt land. Nuvarande centerpartiet, dåvarande bondeförbundet, var angeläget att hjälpa bönderna. Vi var överens om att krafttag måste tagas för såväl de arbetslösa som för jordbruket och lade därmed grunden till en aktiv näringspolitik som har varit värdefull. Det glömmer vi inte, men farnötesperioden tog slut så småningom. Jag har inte begärt att få bli ett nationalhelgon, men om herr Nils-Eric Gustafsson fortsätter att på något sätt helgonförklara centerpartiet som varande den enda drivande kraften i fråga om lokaliseringsstöd kan man nästan tro att han eftertrår den där symboliska beteckningen.

Herr talman! Efter replikskiftena i dessa frågeställningar kan jag konstatera att herr Birger Andersson inte har givit något svar på problemen i de stora tätortsregionerna. Låt mig, herr talman, med anledning av en motion uppehålla mig vid dessa problem en stund. När man reser genom Europas stora tätortsregioner frapperas man av de enorma problem som den där förekommande koncentrationen av industri och bebyggelse utgör. Det är problem som jag anser kan inramas i ett numera välbekant ord: miljörasering. Vi kan i vårt land ändå med lättnad tillåta oss den reflexionen, att så trångbodda och hopgyttrade behöver vi inte bli. En stor nationaltillgång hos oss är nämligen de stora ytorna. Men tar vi den tillgången till vara? anslag för regional utveckling går man egentligen mycket lättvindigt förbi denna frågeställning. I en motion har vi, några centerpartister, tagit upp frågeställningen om storstadskoncentration kontra avfolkningsbygd. Vi anser att lokalisering, sysselsättning och bostadsbebyggelse till främst tre områden i vårt land är en felaktig och föga övertänkt utveckling. Visserligen vet jag mycket väl att den kommunala ambitionen i respektive kommuner eller län är naturlig och aktiv för att skapa så goda projekt som möjligt. För det helas bästa måste man emellertid se ut över den egna kommunoch länsgränsen. Vår samhällsplanering som är ägnad att påverka utveckligen visar ett starkt behov av en samordning regioner och län emellan. Då kan man ställa frågan: Sker inte en sådan samordning? Nej, uppenbarligen knappast alls. Det talas visserligen om en hemlig riksplanering, men ännu vet vi föga därom. Om en sådan riksplan kommer till stånd måste den givetvis ta ställning till markanvändningen i stort, till vårt behov av olika fritidsaktiviteter och exempelvis söka bevara våra kustområden så bebyggelsefria som möjligt. Likaså bör områden för jordbruk bevaras mellan de växande tätorterna. En sådan riksplanering utesluter givetvis inte nödvändigheten av en stor och aktiv regionalplanering i länen och mellan länen. Det förekommer att ganska kortsiktiga ekonomiska motiv eller personliga bekvämlighetsintressen hos några företagsledningar blir avgörande för ett visst företags lokalisering och önskemål. Avgörande från fall till fall kan naturligtvis vara lämpligt i många sammanhang, men jag tror att en översiktlig planering vore mycket bättre. För motion I:549 har i synnerhet storstadsbildningen i öresundsregionen varit modell. Samma förhållanden råder säkerligen inom en del andra regioner här i landet; det har vi hört inte minst av vad herr Ferdinand Nilsson anfört. Herr talman! Jag skulle vilja göra några kommentarer kring det som anförts i motionen. De befolkningsuttunnande länen får släppa till både sysselsättningsprojekt och befolkning, som flyttar till tätortsregionerna. Det är knappast någon växande tätortsregions önskemål att en sådan utveckling får pågå helt ohämmad. I öresundsregionen kan man säga att det skapats en i olika hänseenden överhettad situation, där trafik-, bostadsoch miljöproblemen skapar onödig dyrhet och svårbemästrade situationer. I länsplan M 68 säger länsstyrelsen: »Utvecklingen går mot ett allt större arealbehov per invånare. Risken är stor för att det så småningom uppstår en alltför kompakt stadsbebyggd yta omkring Malmö/Lund med nackdelar i form av trafiksvårigheter, knappa fria ytor och en otillfredsställande samhällsmiljö samt brist på utrymme för expansion eller nya behov. Därtill kommer att områdena kring Malmö och Lund utgör landets bästa jordbruksområden». År 1965 hade M-länet 672 000 invånare. 1980 beräknas invånarantalet bli 867 000, en ökning med nära 30 procent. Jag har här ett tidningsurklipp, där en malmötidning för ett par dagar sedan talade om malmölänets situation på detta sätt: »Den största folkvandring som vår tids historia upplevt pågår just nu. Vårt område, dvs. Malmöhus län är ett av områdena där den sker». Tidningen nämner att landshövding Gösta Netzén fällde de orden i ett föredrag inför MIM, dvs. Marknadsföringen i Malmö. Föredraget bar titeln »Kan man sälja ett län?» Det kan tilläggas att man räknar med att år 2000 är den nuvarande befolkningen i malmölänet fördubblad. Vi har redan nu bekymmer med att leda vatten i en stor och dyr ledning från sjön Bolmen i Småland ner till de växande städerna, där situationen är sådan att detta vattentillskott är nödvändigt. Varom inte och om vi blir hänvisade till att ytterligare ta ut grundvattenreserven kommer denna att sän kas ännu mer, och då är växtlighetens vattenbehov i fara. Det blir helt enkelt enligt vad expertisen säger, ett ökenlandskap om vi tunnar ut grundvattnet för mycket. Det kan knappast vara eftersträvansvärt i framtiden. Om bolmenprojektet kommer till stånd är länet alltså räddat. Ja, det kan vara riktigt, men med tanke på vad jag här citerade ur landshövdingens föredrag, undrar man för hur länge. Hur länge räcker vattnet från Bolmen? Är det inte lika bra att redan nu koppla på ett vänernprojekt i stället? Jag har velat anföra detta bara för att liksom ställa upp problemet i hela dess vidd. Vi skall alltså hämta vatten i första hand från Småland till våra växande städer, och samtidigt tunnas befolkningen ut i angränsande län. Herr talman! Är det inte möjligt att låta befolkningen få bostad och sysselsättning i närheten av dessa naturtillgångar, som här tidigare framförts exempel på? Lägg t.ex. en ny stad i Kronobergs län! Växjö har en framgångsrik universitetsfilial. Lund har däremot stora administrativa problem med sina 20000 studenter. Vi behöver emellertid inte gå så långt. Varför inte ge Österlen — »Skånes Norrland» — sysselsättningsobjekt? Man säger att man vill till malmöområdet; att det är närheten till EEC-marknaden m.m. som betyder något. Gör det verkligen det? Betyder det så väldigt mycket om en långtradare får sin last i Österlen eller i Kronobergs län i stället för i Malmö, när den skall åka över den eventuella bron till Danmark och till kontinenten? Jag tror knappats att de synpunkterna väger så tungt i detta sammanhang. Som synes är en fortsatt koncentration av näringsliv och befolkning ett slöseri med landets ekonomiska tillgångar, och det medför säkerligen obotliga konsekvenser för miljön. Hänsyn måste alltså tas till en bättre samordnad planering kommunoch länsvis. Sålunda bör vid upprättandet av länsplanerna samråd kunna ske med angränsande länsmyndigheter. Det förekommer kanske i någon utsträckning, men enligt uppgift från tjänstemän vid länsstyrelser förekommer knappast någon samverkan på det området. Vad har då utskottet sagt om dessa stora och akuta problem? Man hänvisar till att i en oviss framtid är den kommande länsindelningen ett lämpligt redskap. Detta är egentligen en bekväm »papperskorg» för avslagna motioner men vittnar egentligen inte mycket om kontakt med verkligheten eller viljan att göra något. Kan inte en över både kommunoch länsgränser gående regional planering och lokalisering ske, som tar till vara de speciella tillgångar som vi har exempelvis i vårt lands stora ytor, då är det dåligt beställt med handlingskraften härvidlag.

Därför vill jag till sist, herr talman, enträget framhålla att det kan vara fara i att riksdagen så här utan vidare lämnar denna fråga obesvarad. Jag vill därför yrka bifall till föreliggande motion.
Herr talman! Först ber jag att få ansluta mig till de synpunkter som herr Thorsten Larsson här anfört på behovet av en samordning när det gäller planeringen mellan olika län och inom länen. Jag skall beröra detta behov från en annan utgångspunkt än herr Thorsten Larsson här har gjort men jag anser ändå att den har en mycket stor betydelse. Sedan år 1964 har kommunerna en lagstadgad skyldighet att hålla en kommunal beredskap i de fall då man behöver utrymma större stadsområden. Om jag nu närmast tänker på prognosarbetet, vill jag säga att det har en mycket stor betydelse, eftersom det skall bilda underlaget för tillskapande av så viktiga samhälleliga resurser som skolor, vägar, sjukhus och övriga serviceanordningar.

De människor som kommer till dessa orter har ju barn som skall ha skolundervisning. Har vi resurser till detta? Det skall ju finnas möjligheter att leva ett drägligt liv på denna ort. Dessa behov är, såvitt jag kan se, inte tillgodosedda i de prognoser som utarbetas av de olika länens planeringsorgan. Det bör därför finnas skäl för att samråd sker mellan olika län när det gäller planeringsarbetet, varvid hänsyn bör tas till att orter vid ett givet tillfälle kan behöva resurser av en helt annan storleksordning än som framgår av prognosen. Herr talman! Jag vill således i denna del yrka bifall till den av herr Thorsten Larsson avgivna motionen. Jag vill dessutom i någon mån beröra själva prognosarbetet.

I direktiven till 1967 års länsplanering angavs också hur detta planeringsarbete skulle ske. Det fanns tre olika alternativ, av vilka det första angavs med enhetliga anvisningar för hur planeringsarbetet skulle bedrivas så att man skulle kunna göra en jämförelse mellan olika delar av vårt land. Alternativ 2 gav kommunerna frihet att själva avgöra, hur prognosarbetet skul le bedrivas. Alternativ 3 byggde på av kommunerna själva gjorda bedömningar, och alternativ 4 innehöll den målsättning som länsstyrelserna kunde finna angelägen för de olika områdena. I statsverkspropositionen säger departementschefen att det ligger i sakens natur att en försöksverksamhet inte är utan brister och att även Länsplanering 67 utan tvivel är behäftad med sådana. Bristerna är dock enligt hans mening inte av så allvarlig art att de i nämnvärd grad minskar länsplaneringens värde för det ändamål den är avsedd att tjäna. Jag kan instämma i vad departementschefen här säger när det gäller prognos 2 för hela vårt land. I ett beräkningsarbete som innehåller en rad olika moment, vilket det ju gör här, kan rätt betydande fel ta ut varandra, så att den slutliga summan ändå blir riktig. Det är vad som skett.

Andra prognoser som utförts bland annat med bistånd av Kommunförbundet visar andra resultat. Från ett av länen sägs att prognosen gynnar vissa större kommunblocksbildningar och missgynnar vissa små. Här har vi tendensen som jag tidigare talade om, nämligen att plus och minus tar ut varandra. Jag har granskat prognoserna just beträffande det länet, och jag kan ansluta mig till vad länsavdelningen av Kommunförbundet i det länet säger, då den anför att prognosen inte är neutral och objektiv. Jag kan nämna ett exempel. Om pro Snosen görs upp med hänsyn till nattbefolkningen eller dagbefolkningen kan ha stor betydelse, här berörs de s.k. pend larna. Tas dagbefolkningen till utgångspunkt på ett ställe och nattbefolkningen på ett annat, kan man få fram mycket skilda resultat. Tar man för ett kommunblock hänsyn till endast dagbefolkningen, visar prognosen en befolkningssiffra som understiger den som verkligen gäller för blocket i fråga. Räknar man sedan med familjekoefficienten, får man en befolkningsram som ganska avsevärt understiger den verkliga.

En låsning av prognos 2 som tak för befolkningsramarna och därmed tilldelning av resurser inom sådana kommunblock skulle medföra avsevärda men för ifrågavarande block. Herr talman! Jag har i det avseendet inget yrkande, men jag vill ändå för min del reservera mig mot att prognos 2 skall utgöra »tak» för befolkningsramarna, och att vad jag anfört bör vara en godtagbar reservation för en ändring så att man kan följa den målsättning som har satts upp av vederbörande länsstyrelse och planeringsråd utöver vad som anges i prognos 2.

Herr talman! Här har talats så mycket om lokaliseringspolitik över huvud taget att jag inte skall säga något om frågan i stort. Jag har begärt ordet endast för att säga några ord med anledning av motion I: 258, som berör de i propositionen omnämnda s.k. storstadsalternativen i lokaliseringspolitiskt hänseende och som redovisas i det statsutskottets utlåtande som nu är föremål för behandling. Inrikesministern säger i statsverkspropositionen att det finns flera skäl som talar för att man bör inrikta sig på att dämpa den starka tillväxten i de nuvarande tre storstadsregionerna något och fördela en del av expansionen på växtkraftiga stadsregioner på skilda håll i landet. Detta uttalande hälsas med tillfredsställelse. Det ligger också helt i linje med vad lokaliseringsutredningen rörande statlig verksamhet uttalade i sitt betänkande redan år 1963. Utredningen bedömde då att det fanns stora utflyttningsmöjligheter, och det gällde då närmast den — som utredningen fann det — negativa överkoncentratio nen till stockholmsområdet. Både ur försvarsoch beredskapssynpunkt, ur miljöpolitisk synpunkt och när det gäller vattenförsörjningen — som det har talats om här — är det otillfredsställande med en sådan koncentration. I årets statsverksproposition vidgar inrikesministern frågan till att gälla alla de tre nuvarande storstadsregionerna och nämner därvid ett antal stadsregioner som man i detta sammanhang borde kunna satsa på.

Sedan motionen skrevs i januari har det också från länsmyndigheterna i Värmland gjorts en uppvaktning hos regeringen. Därvid hemställdes att det klart skulle utsägas att karlstadsregionen skall räknas till de områden till vilka en del av expansionen i de nuvarande storstadsregionerna kan komma att kanaliseras. Det är alltså samma sak som motionärerna föreslår att riksdagen måtte uttala. Varför är det nu så angeläget att karlstadsregionen kommer med bland stor stadsalternativen? Ja, till att börja med har detta område ur flera synpunkter förutsättningar för att bli ett lämpligt utflyttningsmål eller alternativ till storstadsregionerna. Men därtill kommer lokaliseringspolitiska synpunkter på så vis att Värmland i sin helhet har stora sysselsättningsproblem, vilket ju inte gäller alla de som »storstadsalternativ» i propositionen uppräknade orterna. Skogsindustrin som dominerar värmländskt näringsliv ger inte, hur den än kommer att utvecklas, samma sysselsättningsmöjligheter som förut, och det har ju också omvittnats i denna debatt av företrädare för andra skogslän. Det behövs därför nya sysselsättningsmöjligheter inte minst på arbetsmarknaden i vårt län. Det har vi fått och kommer att få, hoppas vi, genom lokalisering av företag till olika delar av länet. Men skall folkavflyttningen från länet stoppas behövs också det tillskott som vi kan få på det sätt inrikesministerns proposition antyder. även om dessa möjligheter inte skulle bli aktuella för andra delar av Värmland än karlstadsregionen så kommer det ändå att verka stimulerande för hela länet. När det gäller inte bara här berörda frågor utan värmländskt näringsliv över huvud taget är det av vikt att det sägs ifrån att där finns expanderande, växtkraftiga områden, att Värmland är någonting för företagsamheten att satsa på och att det är ett län där inte bara folk trivs utan där de också kan finna sin utkomst. Utskottet har ju också yttrat sig positivt om de s.k. storstadsalternativen men anser inte att riksdagen bör göra något uttalande om vilka områden som kan anses lämpliga. Nu kan vi motionärer säga att det sedan motionen skrevs har gjorts sådana positiva uttalanden från regeringshåll att våra önskemål i motionen faktiskt är tillgodosedda. Sålunda sade dåvarande inrikesministern Rune Johansson i ett tidningsuttalande den 4 februari att karlstadsregionen har lika stora förut sättningar att bli ett storstadsalternativ som flera av de i propositionen som exempel nämnda platserna. Vid den regeringsuppvaktning som jag redan nämnt fick man enligt uppgift också samma positiva reaktion från den nuvarande inrikesministern. Jag har därför, herr talman, inget yrkande utan motser bara med intresse vad som kan komma att ske i fråga om den i propositionen utlovade fördelningen av expansionen på andra växtkraftiga stadsregioner än de tre storstadsområdena.